Fru talman! Jag tycker inte att det är så viktigt att stå och gruffa med Maj-Lis Lööw om direktiven till kommittén. Jag konstaterar bara att om Socialdemokraterna verkligen hade velat ha ett registrerat partnerskap så missade man den chansen förra året när det, percis som Maj-Lis Lööw sade, fanns en tydlig majoritet i riksdagen för detta. Jag beklagar verkligen att det är på det viset, men hoppas naturligtvis att riksdagen inte upprepar detta i dag, utan går på reservationen. Från Vänsterpartiet har vi inte formulerat någon annan meningsyttring. Vi ställer oss bakom den socialdemokratiska reservationen och jag hoppas verkligen att kammarens ledmöter -- de som vet att de ställer sig bakom införandet av registrerat partnerskap -- oberoende av partifärg stöder reservationen så att vi inte upprepar begångna misstag. Om det inte blir så kan jag inte tolka det på något annat sätt än att det är ett sätt att ytterligare förhala frågan.

Fru talman! Att vara homosexuell i dagens Sverige kan många gånger vara rätt tufft. Det finns fortfarande många fördomar som drabbar män och kvinnor som anser sig vara homosexuella och som vill leva i kärleksförhållanden med personer av samma kön. Visst har det på många sätt blivit lättare att leva öppet som homosexuell. Det långsiktiga arbetet med att bryta fördomar börjar nu ge resultat. Ett tecken på det är att man i olika opinionsundersökningar kan märka en mer fördomsfri inställning till homosexualitet. Ganska nyligen gjordes av Förenade landsortstidningar en opinionsundersökning bland ungefär tusen personer. Nästan hälften av de tillfrågade i undersökningen tyckte att homosexuella t.o.m. skulle få gifta sig. Jag själv är ett exempel på detta. Att jag som öppen homosexuell kunnat bli invald i Sveriges riksdag visar att toleransen mot människor som kan betraktas som litet annorlunda har blivit större. Att förändra människors synsätt och fördomar är en långsam process. Precis som Karl Marx en gång skrev att arbetarklassens frigörelse måste vara dess eget verk, handlar det för de homosexuella här i landet om att själva ta det största ansvaret för att öka toleransen och bryta ner fördomar mot homosexuella. Men visst kan de parlamentariska organen i Sverige bidra. Riksdagens uttalande i början av 70-talet om att homosexuell samlevnad var en lika acceptabel samlevnadsform som heterosexuell sådan, har varit ett ovärderligt stöd för landets homosexuella. På samma sätt har införandet av en sambolagstiftning och undanröjandet av vissa diskriminerande regler bidragit till att underlätta för den homosexuella gruppen i Sverige. Givetvis skall man inte överdriva riksdagens opinionsmässiga och fördomsbrytande betydelse, men en viss betydelse har riksdagen i alla fall haft. Det kanske viktigaste är dock att riksdagen med sin möjlighet att stifta lagar och anslå ekonomiska resurser på alla sätt försöker underlätta människors samlevnad, att göra det så enkelt som möjligt för den som väljer att leva i ett heterosexuellt förhållande eller i ett homosexuellt förhållande. För heterosexuella har riksdagen genom äktenskapslagstiftningen betydligt förenklat samlevnaden. Genom äktenskapet kommer det heterosexuella paret i ett slag i åtnjutande av en mängd juridiska rättigheter och skyldigheter. Arvsrätten regleras, klara regler finns för separation, tydliga regler finns för efterlevandeförmåner samt för samhälleliga bidrag av olika slag. För den som väljer att leva i ett homosexuellt förhållande är det i dag betydligt mer komplicerat. I stället för att kunna ingå ett registrerat partnerskap måste det homosexuella paret ägna mycken tid och lägga ner mycket pengar på att skriva avtal på en rad områden. På vissa områden är detta heller inte ens möjligt, exempelvis när det gäller vissa statliga och kommunala förmåner och bidrag. Man kan fråga sig varför homosexuella par skall förvägras möjligheten att i en paketlösning kunna reglera sin samlevnad, precis som heterosexuella kan. Som jag ser det bör riksdagen förhålla sig neutral till de olika samlevnadsformer som individerna i vårt land väljer att leva i. Vad riksdagen däremot skall göra är att så långt som möjligt underlätta denna samlevnad genom lagstiftning och andra regler. Frågan om införande av registrerat partnerskap för homosexuella har diskuterats i denna kammare vid många tillfällen. I mitten av 80-talet gjordes en stor utredning, Homosexuella och samhället, som resulterade i en rad regeringsförslag. Tyvärr lade man inte då fram förslag om registrerat partnerskap -- vi fick i stället en sambolag. Vid ett flertal tillfällen därefter har riksdagen diskuterat den här frågan, och inget har hänt. Den förra regeringen tillsatte en utredning, som fick utreda frågan. Utredningen pågår fortfarande. Ett mindre problem med den är, som flera andra talare har påpekat, att den har fått så knapphändiga resurser att den med största sannolikhet kommer att bli mycket kraftigt försenad. Det stora problemet i dag när det gäller frågan om registrerat partnerskap är den sammansättning regeringen har. Risken är mycket stor att den nuvarande regeringen aldrig kommmer att lägga fram ett lagförslag om registrerat partnerskap för homosexuella. Kds har i många sammanhang markerat sin konservativa -- jag skulle vilja säga reaktionära -- inställning i den här frågan, och man kommer säkerligen att göra allt för att i regeringen stoppa allt som kan underlätta och förenkla den homosexuella samlevnaden. Till Holger Gustafsson skulle jag vilja säga, att det tunga skälet för att i dag göra ett principuttalande om ett införande av registrerat partnerskap är kds och det partiets motstånd mot den typen av lagstiftning. Det är därför oerhört viktigt att riksdagen i dag gör ett principuttalande. Då blir regeringen, även om kds ingår där, tvungen att lägga fram ett sådant förslag till riksdagen. Att registrerat partnerskap införs är oerhört viktigt för den stora homosexuella gruppen i Sverige, främst därför att det ur juridisk synpunkt gör det mycket lättare för homosexuella att lagmässigt reglera sin samlevnad men också för att det har en viss symbolisk betydelse. I Danmark, som för flera år sedan införde denna typ av giftermål för homosexuella, är erfarenheterna bara positiva. Det har blivit enklare juridiskt, och det har också fungerat som en fördomsbrytare. I Norge deklarerade regeringen i går att man kommer att lägga fram ett förslag om registrerat partnerskap. I Finland har nyligen en utredning slutförts som föreslår införande av registrerat partnerskap. Den enda som har reserverat sig i den utredningen är kyrkans representant. I Sverige förhalar och förhalar vi frågan, och med tanke på den politiska situationen i vår regering verkar det som om frågan skjuts på obestämd framtid. Det vore olyckligt både för de homosexuella i Sverige och för våra ambitioner att i de nordiska länderna ha en likartad lagstiftning. Utskottsmajoriteten säger att man vill avvakta den pågående utredningen. Socialdemokrater och vänsterpartister vill att vi gör ett uttalande redan i dag. Visst hör det till ovanligheterna att man föregår en sittande utredning, men i den här så principiellt viktiga frågan och med tanke på den politiska låsning som uppenbarligen finns inom regeringen och som gör att frågan riskerar skjutas många år framåt i tiden, kanske ända till slutet av 90-talet, anser i alla fall jag det befogat att bryta mot denna regel. Riksdagen kan redan nu ta ställning i principfrågan, och utredningen och dess jurister får därefter utarbeta nödvändiga lagtexter. Vad som är märkligt i det utskottsbetänkande som finns i dag är att de olika partierna som ingår i majoriteten inte deklarerar sin principiella inställning. Jag skulle därför vilja fråga representanter för Moderaterna, Folkpartiet, Centern och även Ny demokrati vilken deras inställning i principfrågan är. Det framgår inte av betänkandet. Jag tror också att det vore intressant för allmänheten att få reda på vilka partier i Sveriges riksdag som är för resp. emot registrerat partnerskap. Jag måste också säga att det hade varit intressant om utredningens folkpartistiske ordförande hade deltagit i debatten i dag. Men det kanske finns andra representanter för Folkpartiet här som kan svara på en del frågor. Den fråga jag först och främst skulle vilja ställa är följande. Folkpartiet har ju på sitt landsmöte ställt sig bakom kravet på registrerat partnerskap. Kan man garantera att den borgerliga regeringen verkligen kommer att lägga fram ett lagförslag om registrerat partnerskap? Fru talman! För oss som är homosexuella är frågan om registrerat partnerskap oerhört viktig. En sådan lag skulle på ett enkelt sätt underlätta för oss när vi väljer att leva samman med en person av samma kön. Vår trygghet vid sjukdom, dödsfall och andra besvärliga situationer i livet skulle öka rejält. Ett införande av registrerat partnerskap skulle också för oss vara en viktig markering från statsmakternas sida av att vår kärlek är lika mycket värd som andras kärlek. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Fru talman! Först vill jag uttala min stora tillfredsställelse över att lagutskottet enhälligt har ställt sig bakom min motion om utvärdering av sambolagen. Jag vet att det tillhör ovanligheterna att nya ledamöter så snabbt vinner gehör för enskilda motioner. Det har sagts mig att det kan ta åtta nio år i genomsnitt. Jag är som sagt glad, om nu riksdagen fullföljer lagutskottets förslag. Samtidigt är jag, Maj-Lis Lööw, fullständigt medveten om att lagutskottets tillstyrkande gäller själva motionsyrkandet, inte resonemanget i brödtexten i dess helhet. Det har jag också sagt till medierna när de frågat mig om denna sak. Alltsedan jag började mitt politiska engagemang för 28 år sedan har jag med stor uppmärksamhet följt familjelagstiftningens utveckling. De Klingska direktiven till familjelagssakkunniga 1969 innebar ett trendbrott i synen på den svenska familjerätten. Den s.k. neutralitetslinjen utvecklades successivt och fullföljdes med riksdagens beslut 1987 om en ny äktenskapsbalk och de båda sambolagarna. Den familjepolitiska debatt som drevs i mitten på 60-talet av t.ex. Barbro Backberger och Per Gahrton har alltså följts upp av lagstiftaren. I dag är situationen litet annorlunda. Barnens situation har uppvärderats, och allt fler inser att familjestabilitet är något positivt och eftersträvansvärt, något som kommer hela samhället till godo. Det traditionella äktenskapet och lagstiftningen kring det har ursprungligen byggt på ett familjebegrepp. Kring det har det av naturliga skäl också utvecklats en aura av värden och värderingar. Det har skapats normativa övertoner kring begreppet äktenskap. Äktenskapet uppfattas därför troligen mer som symbol i dag än vad de faktiska juridiska reglerna kan ge anledning till. Familjebegreppet har ju i det närmaste lyfts ur äktenskapslagstiftningen i den meningen att barnens situation behandlas i andra lagar. Dessutom har äktenskapets ställning försvagats genom tillkomsten av sambolagen. I juridisk mening är äktenskapet i dag likställt med vilket juridiskt avtal som helst. Enligt mitt synsätt var införandet av sambolagarna ett steg i fel riktning. Det försämrade rättssymmetrin och gav människor en känsla av att vara juridiskt skyddade. Samtidigt innebar det ett slags kollektivanslutning. Samboende par kan undvika sambolagens effekt endast genom att antingen ingå äktenskap eller genom skriftligt avtal upphäva lagens regler. Dessutom fastställs samboförhållanden i juridisk mening av tingsrätt först sedan de upplösts. Det är också en konstifikation. Det är alltså mycket bra att ett enhälligt utskott nu har insett att det finns tillräckliga skäl för att göra en utvärdering av sambolagens effekter. Är lagen relevant, och har den fått den effekt som den avsågs att få? Fru talman! Det kommer att bli spännande att följa denna utvärdering framöver. Fru talman! Jag kan dock inte låta bli att notera Socialdemokraternas agerande i frågan om registrerat partnerskap kontra synen på utvärderingen. I reservationen vill de att riksdagen ställer sig bakom det något märkliga uttalandet att en lag om registrerat partnerskap för homosexuella bör införas och föregriper därmed kommitténs arbete. Samtidigt har alltså Socialdemokraterna ställt sig bakom att den sittande kommittén skall fullfölja en utvärdering av sambolagen för homosexuella. Varför skall man genomföra en utvärdering, om riksdagen samtidigt skall låsa kommitténs arbete? Då är inte kommittén fri att dra några slutsatser av en utvärdering. Fru talman! Med det sagda yrkar jag bifall till lagutskottets hemställan i dess helhet.

Fru talman! Det är konstigt att man accepterar att kommittén fortsätter med en utvärdering av sambolagen för homosexuella men sedan vill låsa kommitténs arbete med ett mycket distinkt uttalande från riksdagens sida. Då är man inte fri att dra några slutsatser av utvärderingen. Det är vad jag försökte påpeka i mitt inlägg.

Fru talman! Till Bengt Harding Olson skulle jag vilja ställa den fråga som jag ställde i mitt huvudanförande. Kan Bengt Harding Olson garantera att den regering som vi har kommer att lägga fram ett förslag om registrerat partnerskap? Vad som har hänt sedan våren 1991 är att vi har haft ett allmänt val. Vi har i Sveriges riksdag fått in ett nytt parti, som också sitter i landets regering och som har markerat en mycket negativ inställning till registrerat partnerskap. Detta parti är något nytt i denna riksdag och även i regeringen. Våren 1991 fanns det faktiskt en majoritet, bestående av socialdemokrater, folkpartister, vänsterpartister och enskilda ledamöter från andra partier, för detta. Vad som har hänt, och som kan låsa hela frågan om registrerat partnerskap, är Kds inträde på arenan. Det är därför som det är viktigt att detta principuttalande görs nu. Jag undrar också om det inte skulle vara till fördel för den borgerliga regeringens långsiktiga sammanhållning om riksdagen hjälpte regeringen att slippa ta denna debatt inom regeringen. Såvitt jag har förstått har denna fråga en mycket stor sprängkraft inom den borgerliga regeringen. Det vore väl tacknämligt om man slapp ta itu med den frågan inom regeringen, dvs. att riksdagen i stället kunde göra ett principuttalande. På det sättet slipper de övriga borgerliga partierna bråka med kds:arna. Det är väl inte på det sättet att Folkpartiet har övergivit sin, som jag tyckte, positiva inställning till registrerat partnerskap och att man nu svävar på målet när det gäller införande av registrerat partnerskap? I denna kammare har jag diskuterat ett antal detaljfrågor när det gäller homosexuellas rättigheter. Tyvärr har socialministern vid flera tillfällen inte vågat ta bort regler som diskriminerar homosexuella. Man kan knappast säga att det är ett hastverk som skulle åstadkommas. Det har gjorts en mycket omfattande utredning om de homosexuella i samhället, då man bl.a. såg på frågan om registrerat partnerskap. Även socialstyrelsen har gjort utredningar. Såvitt jag förstår har man i partnerskapskommittén dessutom varit på studiebesök i Danmark och där konstaterat att man kan göra en mycket enkel lagstiftning och att man alltså inte behöver skriva en omfattande ny svensk lagstiftning. Man kan utnyttja befintlig lagstiftning och med vissa kompletteringar få till ett registrerat partnerskap, ungefär på samma sätt som man har i

Fru talman! Som jag nämnde är Folkpartiets inställning glasklar. För att direkt besvara Kent Carlssons fråga kan jag säga att en majoritet vid Folkpartiets landsmöte 1990 uttalade sig för en registrering av partnerskap. I riksdagen har vi kraftfullt medverkat till att denna utredning tillsattes. Vi har vägrat att föregripa utredningens arbete, och det gör vi fortfarande. Vi litar på utredningen, och vi litar särskilt på dess ordförande, som är folkpartisten Barbro Westerholm. Jag tycker att det skulle vara klädsamt om man visade respekt för både Barbro Westerholm och utredningens arbete i denna mycket besvärliga fråga genom att ge dem en chans att arbeta färdigt. Det är naturligtvis som Kent Carlsson säger att det finns detaljfrågor. Det är riktigt. Men det finns inte bara en detaljfråga, utan det finns mängder av frågor som just registreringsfrågan berör. Kent Carlsson har själv talat om skatterätt. Jag kan även nämna arvsrätt och en mängd olika saker. Det handlar inte om att införa ett par tre ord i lagstiftningen. Frågan kommer att få en utomordentligt stor verkan i hela lagstiftningsarbetet. Man kan absolut inte hasta fram om man eftersträvar en god lagstiftning, och det hoppas jag att Kent Carlsson gör. Jag uppfattade att även Laila Freivalds, er egen justieminister, resonerade på detta sätt. Litade ni inte på att hon på ett gott sätt ville genomföra ert eget kongressbeslut? Denna fråga skall sedan i vanlig ordning behandlas i regeringen -- och jag är djupt rörd över den omtänksamhet som Kent Carlsson visar mot den borgerliga regeringen och dess arbetsformer -- och efter gängse remissomgång skall beslut fattas. Och jag kan tillägga att Folkpartiet ser fram mot resultatet.
Fru talman! Jag har ett mycket stort förtroende för Barbro Westerholm och hennes inställning till registrerat partnerskap. Men jag måste inför kammaren få deklarera att det finns andra partier i denna kammare, i regeringen och i utredningen som jag inte har samma förtroende för. Jag tänker då närmast på kds. Det som faktiskt har hänt, Bengt Harding Olson, är att den politiska situationen i Sveriges riksdag har förändrats sedan våren 1991, vilket gör att frågan om att införa registrerat partnerskap riskerar att skjutas långt in i framtiden. Även om utredningen blir klar till december eller kanske litet senare är risken uppenbar att det inte blir något lagförslag i denna fråga på grund av den politiska sammansättningen i regeringen. Eftersom denna fråga har varit så viktig för Folkpartiet och har fått stöd på ert landsmöte vill jag ställa följande fråga: Kan Bengt Harding Olson garantera att regeringen kommer att lägga fram ett förslag? Om han inte kan göra det i kammaren i dag är det än viktigare att riksdagen gör ett principuttalande, både för att underlätta för regeringen och för sakfrågans skull. Självfallet skall vi ha en väl genomtänkt lagstiftning i detta land. Men med alla de utredningar som har gjorts om lagtexter och konsekvenser, både den stora utredningen 1984 och det som socialstyrelsen och andra har bidragit med, går det faktiskt att i dag ganska enkelt få ihop en lagstiftning om registrerat partnerskap. Jag kan också vara kritisk mot att min partikollega Laila Freivalds gav så omfattande utredningsdirektiv. Det kan man ångra i efterhand, men det finns alltid möjlighet för riksdagen att korrigera, och det är det som jag tycker att vi skall göra här i dag genom ett principuttalande.
Fru talman! Jag har lyssnat på Kent Carlsson och även andra som har talat om det parlamentariska läget samtidigt som de har sagt att det skall vara fri omröstning här i kammaren. Jag vet inte i detalj hur det parlamentariska läget var före valet och hur det är nu. Det är obegripligt, åtminstone för mig, att Socialdemokraterna inte utnyttjade detta goda läge för ett år sedan. Då hade Socialdemokraterna haft chansen, eftersom Kent Carlsson nu påstår att det parlamentariska läget då skulle ha givit det resultat som Socialdemokraterna nu efterlyser. Nej, Kent Carlsson, jag är inte statsminister. Jag är inte en enmansregering, och jag kan inte bestämma vad regeringen skall göra. Detta beror på tre saker, nämligen vilket resultat som utredningen kommer fram till, vad remissinstanserna säger och regeringskoalitionens inställning. Jag räknar med, vilket jag har gjort hittills och kommer att fortsätta med, att det kommer att bli ett vist regeringsbeslut i partnerskapsfrågan. Slutligen vill jag säga följande. Om det nu är på det sättet, Kent Carlsson, att vi har ett stort förtroende för Barbro Westerholm och hennes arbete som ordförande i utredningen -- jag hoppas att det gäller samtliga i denna kammare -- är det bästa som Socialdemokraterna kan demonstrera inte bara i ord utan även i handling att ni stöder henne. Se då till att ni inte struntar i utredningen. Avsätt inte henne på så lösa boliner.
Fru talman! Jag vill återigen till Bengt Harding Olson säga att det parlamentariska läget i Sveriges riksdag har förändrats mycket kraftigt efter det allmänna valet hösten 1991. Vi fick då i riksdagen in ett nytt parti som också kom med i regeringen. Detta parti har en klart negativ inställning i denna fråga. Våren 1991 och även tidigare har det funnits ett förtroende mellan framför allt tre partier i denna riksdag, nämligen mellan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Folkpartiet, i frågan om de homosexuellas rättigheter och även i frågan om registrerat partnerskap. Nu har något inträffat som hotar denna majoritet och som kan göra att frågan skjuts upp många år framöver. Som folkpartist måste man, om man känner för frågan, inse att denna risk är mycket stor. Risken är ju att den borgerliga regeringen aldrig kan ta i frågan, eftersom den kan hota att spräcka regeringssamarbetet. Jag tror att det bästa sättet att stödja Barbro Westerholm och hennes ordförandeskap i kommittén för registrerat partnerskap är att i dag rösta för ett principuttalande. Då kommer Barbro Westerholm att få lättare att handskas med de ledamöter i utredningen som trilskas, försvårar utredningsarbetet och inte vill ha ett registrerat partnerskap. Om Bengt Harding Olson verkligen vill stödja Barbro Westerholm skall han i dag rösta på den socialdemokratiska reservationen.

Fru talman! Om jag omformulerar frågan kanske jag kan få ett rakare svar. Vi utgår från att en majoritet i utredningen så småningom kommer fram till ett ja till registrerat partnerskap. Tror Bengt Harding Olson då att regeringen, som den ser ut i dag, med de partier som ingår, kommer att lägga fram en proposition?

Fru talman! På något sätt har själva huvudfrågan kommit bort -- principbeslut eller ej. Bengt Harding Olson slingrar sig närmast som en hal ål. I och för sig tycker jag att Bengt Harding Olson har vissa poänger i sin kritik av utredningsdirektiven. Men Folkpartiet har, om man ställer sig bakom ett principbeslut nu, en alldeles utmärkt möjlighet att dels markera sin inställning till registrerat partnerskap, dels underlätta för kommittén att komma fram med sitt arbete. Ett principbeslut i dag undanröjer inte behovet av utredningsarbetet. Ett principbeslut handlar inte i något avseende om att avsätta vare sig Barbro Westerholm som ordförande eller kommittén i dess helhet. Ett principbeslut underlättar utredningens arbete och underlättar Barbro Westerholms strävan att lägga fram ett väl genomtänkt och omsorgsfullt genomarbetat lagförslag. Bengt Harding Olson sade tidigare att alla har rätt att kräva omsorgsfullt arbete. Det är ingen som vill ha ett hastverk. Jag kan garantera Bengt Harding Olson, eftersom jag sitter i kommittén, att kommittén inte hastar, inte slarvar, utan kommer att lägga fram ett väl genomarbetat förslag. Men det går fortare och det blir bättre om vi i dag kan ena oss om ett principbeslut om registrerat partnerskap. Det finns också andra möjligheter för kommittén att komma förbi de svårigheter som finns inbyggda och som vi nu ser som en fördröjning och en förhalning av arbetet. Det gäller helt enkelt att kommittén får extra resurser i form av ytterligare en sekreterare. Då finns det möjligheter att inom utsatt tid lägga fram detta förslag. Men det har egentligen ingenting med principbeslutet att göra heller. Ett principbeslut skulle underlätta i alla avseenden.

Det finns ju skäl, för Folkspartiet i all synnerhet, eftersom Bengt Harding Olsson också har kritiserat förra årets beslut, nämligen tillkomsten av utredningen.

Fru talman! Det var för att minska taletiden som jag dröjde med att hålla något anförande alls. Jag känner att det är utan min förskyllan eller värdighet som jag står här nu. Jag blev emellertid attackerad för att inte tala här. Jag vill notera att det inte alls är så svårt att vara konsekvent. Folkpartiets inställning är konsekvent i de här frågorna. Jag har redogjort därför och jag tänker inte upprepa det. Det är möjligt att tekniken är klassisk. Den klassiska tekniken från Folkpartiets sida ligger emellertid i att inte föregripa utredningar. Man kan i stället konstatera att det inte är jag som har det svårast i den här situationen, utan att det naturligtvis är Maj-Lis Lööw och Socialdemokraterna. De tycker nu att de missade tåget år 1991. Jag är emellertid inte säker på att det är på det sättet. Fortfarande tror jag att vi skall ha ett bra beslutsunderlag innan vi stiftar lagar i Sverige. Det har alla rätt att kräva, inte minst de homosexuella, för att det skall bli så bra som möjligt, med en lag väl förankrad och som tillgodoser allas intressen. Alla är vi i botten faktiskt människor.

Fru talman! Partiet Ny demokrati och jag är nya i riksdagen, och jag är litet bekymrad över den debatt som har förts här i dag. Vi politiker kan inte, och skall inte heller, fatta beslut om en så här viktig fråga utan att ha väl grund därför. I normala fall tillsätts en kommitté, som gör en utredning. När utredningen är klar bör man kunna ta ställning till om man skall rösta för eller emot. Jag vill framföra här att det vi talar om i högsta grad gäller barn, vuxna och gamlingar. Det gäller människor. Vi får inte sitta här och ta ställning till något som inte är synnerligen väl underbyggt. Jag tycker inte att vi skall föregripa utredningen utan att sunt förnuft bör få råda.

Herr talman! Jag skall inte ta riktigt samma breda grepp på näringspolitiken som Anita Gradin gjorde, även om det är motiverat. Näringspolitiken är en del av en större ekonomisk politik, med främjande av utbildning, investeringsmöjligheter, lönebildning osv. Jag skall hålla mig till ett mera traditionellt grepp. Jag tror att det är motiverat att tala för en näringspolitik. I de flesta länder är det självklart att man bedriver näringspolitik. Det är inte längre så i Sverige, om man skall tro regeringens och näringsministerns deklarationer. I ett av sina första anföranden i kammaren som nybliven minister slog han fast att hans uppgift var att avveckla näringspolitiken, för att sedan så mycket som möjligt ägna sig åt konkurrensövervakning. Det står honom och regeringen fritt att ha den uppfattningen. Jag delar den inte. Jag tror inte att det är ett sätt att bedriva näringspolitik på som är bra för Sverige. Vad menar då Vänsterpartiet med en bra näringspolitik? En bra näringspolitik är en politik som ger utveckling i hela landet. Det är en näringspolitik som främjar en ekologiskt anpassad produktion, som förnyar och utvecklar olika näringar. Det innebär också en näringspolitik som främjar flexibilitet, ger möjlighet till snabba omställningar och introducering av ny teknik och nya produkter. Det är en politik som ger arbete för både män och kvinnor, för både lågutbildade och högutbildade. I den näringsstruktur som en sådan politik främjar finns det såväl stora företag som små och medelstora. Av naturliga skäl kommer mycket av uppmärksamheten i den näringspolitiska debatten framöver att ägnas de små och medelstora företagen. Det är de som bäst, snabbast och mest effektivt kan leva upp till de krav jag nyss har refererat. Det är de som snabbast kan ge ökad sysselsättning och ökad tillväxt i Sverige. Det är också självklart att det i en sådan näringsstruktur finns olika typer av ägande. Det finns privat ägande, institutionellt ägande och statligt ägande. Det finns också i ökad utsträckning kooperativa verksamheter. Tyvärr är det inte självklart att en näringspolitik som bedrivs av den borgerliga regeringen, och kanske inte heller en politik som bedrivs av en socialdemokratisk regering, leder till en ekologiskt anpassad och bra produktion. Det finns alltför mycket som tyder på att man vill hänga på miljöhänsyn som en sorts bieffekt, något gott man får ut av ökad tillväxt. Man ser inte den ekologiska anpassningen och den snåla, smala produktionen som en förutsättning för en hållbar, långsiktig, konkurrenskraftig utveckling av näringslivet.

Det finns här en uppenbar risk att Sverige håller på att halka efter på ett område där Sverige som nation skulle kunna vara ett föregångsland, vara oerhört konkurrenskraftigt och bryta upp nya marknader för nya produkter. Det finns redan i dag en oerhört stor marknad för miljöteknik och miljöanpassad produktion. Det är en marknad som växer oerhört snabbt, ungefär med samma kraft som databranschen och datamarknaden växte när den var som kraftfullast och dess expansion som snabbast. Insikten om behovet av ekologiskt anpassad produktion finns i våra konkurrentländer. Den finns inom EG, där man betonar miljöhänsyn och ekologisk anpassning, inte som något ont utan som en möjlig konkurrensfördel. Den finns i Japan, med massiva satsningar på ekologiskt anpassad produktion, med stora nationella program inriktade på att komma till rätta med klimatproblemen. I Sverige saknas sådana massiva program. Vänsterpartiet har i sin partimotion som rör det näringspolitiska avsnittet i budgetpropositionen föreslagit ett nationellt program med inriktning på miljöteknik, däribland också arbetsmiljöteknik. Det kan inte avvisas genom att man säger att detta redan är ett prioriterat område. Det finns inte någon samlad satsning, som exempelvis den som har gjorts tidigare inom informationsteknologi, med olika IT-program. Det behövs ett svenskt nationellt miljöteknikprogram. Vi tog upp en regional vinkling av samma sak i motionen av Bengt Hurtig m.fl. om omställning av produktionen i Norrbotten till en produktion som är mera miljövänlig, bättre anpassad till vad naturen tål. Det är ett bra sätt att möta framtiden i en region som är starkt beroende av basindustri, tung industri, som också är förknippad med stora miljöproblem -- utsläpp av gifter, och stora utsläpp av koldioxid -- i samband med produktionen. I den motionen hänvisas också till en möjlig användning av restoljor från de svenska raffinaderierna, nämligen som energi i ståltillverkningen, vilket ger betydligt mindre koldioxidutsläpp än kol. Detta leder även till att vi slipper exportera och förbränna dessa restoljor på ett sätt som medför stora utsläpp av svavel. En ökad satsning på forskning och utveckling är motiverad. Det anslås stora belopp till forskningsledet, men utvecklingen av nya produkter släpar efter. Vänsterpartiet hävdar att det är nödvändigt att ännu starkare än hittills betona utveckling i uttrycket ''forskning och utveckling''. Det behöver tas fram nya produkter och ny teknologi i Sverige. De signaler som regeringen ger genom att dra ned på anslag till ny teknik och nya produkter under anslaget Teknisk forskning och utveckling, är verkligen inte ett steg i rätt riktning, utan tvärtom. Det är viktigt att det finns program riktade till småföretagen. Det måste finnas tillgång till riskvilligt kapital. Man kan säga att regeringen genom sin politik har lyckats med konststycket att skapa stor förvirring och oreda inom ett centralt område. Det finns ingen som riktigt vet vad regeringen har för avsikter när det gäller tillgången till riskvilligt kapital för småföretag. Ny demokrati är här betydligt mera konkret och konstruktivt än den sittande regeringen. Ny demokrati har åtminstone ett förslag om en investeringsbank, som skall se till att det kommer fram riskvilligt kapital. Det är självklart att det inom det här området behövs en mängd olika insatser. Det finns institutioner som har skapats av den tidigare regeringen och av riksdagen. Vi har utvecklingsfonderna, de regionala riskkapitalbolagen, Norrlandsfonden, Småföretagsfonden och Industrifonden. Alla dessa institutioner skall givetvis utnyttjas och användas tillsammans med normalt riskvilligt kapital från banker och andra kreditinstitut. Kring detta har regeringen skapat förvirring. Nu föreslår majoriteten i utskottet, när det gäller de regionala utvecklingsfonderna, en byråkratisk, krånglig lösning.

Den borgerliga näringspolitiken uppfyller inte kraven på en bra näringspolitik. Man har valt att kalla detta ''den enda vägens politik''. Det är en enkelspårig, dogmatisk politik, som hotar att göra stor skada och försvåra återupprättandet av Sverige som industrination. Man kan säga att det här är fråga om en sovjetisk politik med omvända förtecken. Regeringen har en gång för alla definierat den som korrekt, och det betyder att den som har invändningar har fel i sak, enligt regeringens uppfattning, och då finns det ingen anledning att lyssna på invändningarna, på motståndarnas argument. Detta är inte bra. Per Westerberg, som jag hänvisade till tidigare, har ju berömt sig för att det som för några år sedan var extrema ståndpunkter inom Moderata samlingspartiet har han gjort till regeringspolitik. Utförsäljningen av de statliga företagen är dålig politik. Den är inte förankrad bland allmänheten. Det finns föga förståelse för den bland de anställda, och det finns en uppenbar risk, om man genomdriver den, att det blir brist på riskvilligt kapital, bl.a. för den strategiskt viktiga och redan hårt drabbade småföretagssektorn. Skattepolitiken, som är central för regeringen och en viktig del av den generella politiken, skapar ett skattefrälse av kapitalägare. Detta frestar mycket hårt på det samförstånd som är både naturligt och nödvändigt för att små och medelstora företag skall kunna utvecklas och blomstra.

Om inte ett sådant samförstånd och en sådan acceptans kan uppnås, kommer Sverige att ha oerhört svårt att konkurrera på den europeiska marknaden och på övrig internationell marknad. I betänkandet föreslår utskottsmajoriteten att ett antal riktade program skall avvecklas innan de är fullt genomförda. Det gäller t.ex. VT delegationens arbete, där man har avverkat två av tre planerade år och varit inriktad på underleverantörer, främst till bilindustrin. Detta avvisar Vänsterpartiet. Man vill reducera anslaget till teknisk forskning och utveckling med hänvisning till det statsfinansiella läget. Det är givetvis viktigt att man gör besparingar där sådana kan göras utan att åstadkomma skada. Men konsekvenserna av det man föreslår blir svårartade för två viktiga program, nämligen programmen Ny teknik och Nya produkter, som inte behöver dras ner utan tvärtom behöver utvecklas. Konsekvenserna av regeringens förslag blir att stöd och rådgivning till enskilda uppfinnare och till produktutveckling utanför de områden som är prioriterade kommer att försvinna helt eller skäras ned drastiskt. Man kan inte tillgodose dessa behov med skattelättnader. Det finns i betänkandet en mängd viktiga områden. Jag vill lyfta fram området träteknik, där Vänsterpartiet har en kommittémotion med Bengt Hurtig som första namn. Vi talar i den motionen för ökad och fortsatt satsning på träteknik. Det är av konkurrensskäl och av regionalpolitiska skäl viktigt med en sådan satsning. Vi lyfter fram underleverantörernas situation och den kooperativa utvecklingen, och designen, speciellt för småföretagen, och framhåller att samhället måste ta ett ansvar för den svenska stålindustrin. Herr talman! Jag har redan något överskridit den tid jag har anmält, och jag tänker inte tala mera just nu, utan får väl tillfälle att återkomma i repliker. Här är många debattörer från samtliga borgerliga partier, så vi får väl tillfälle att utbyta åsikter om detta.

Herr talman!

Jag tror inte att löntagarfondsdebatten, och löntagarfonderna i sig, har varit bra för småföretagen. Kan det, herr talman, vara riktigt att från Anita Gradins sida först ta pengar från småföretagen för att sedan ge pengarna tillbaka på ett annat sätt via delägande i de egna företagen? Jag tror inte att svensk näringspolitik enbart skall anpassas till den internationella nivån. När det gäller småföretagsamheten måste vi själva i Sverige lägga vår egen grund utifrån det företagararv som vi själva har, dvs. att själva ge småföretagen möjligheter att bygga upp Sverige på nytt. Det här skulle vara i stället för att rasera landet med alla de skatter och avgifter som brandskattat småföretagsamheten och gjort att många personer, förmodligen duktiga och lämpade som entreprenörer, hellre låtit sig anställas och arbeta inom offentlig verksamhet.

Herr talman! Jag blev djupt besviken när jag hörde Per-Richard Moléns anförande. Han gjorde reklam för sig själv genom att säga att han skulle tala om det principiella. Då får jag väl tolka att det principiella i den nya regeringens näringspolitik är åtminstone till fyra femtedelar onyanserat gnäll på tidigare regeringar och en ovilja att ta ett eget ansvar för utformandet av en ny politik. Här sägs inget, Per-Richard Molén, om den borgerliga näringspolitiken. Väljer regeringen att driva en internationellt sett alldeles egen näringspolitisk linje? Det skulle vara en linje som har övergivits, eller håller på att övergivas, av Skall Sverige, när moderaterna dikterar näringspolitiken, bli en nyliberal fornlämning? Samtliga andra nationer eller ekonomiska block inser ju behovet av samhälleliga insatser, av ett samspel mellan stat, anställda och företagare, för att utnyttja de nationella resurserna och främja konkurrensen. I det principiella fanns inte ett ord om ett ekologiskt perspektiv, om man undantar de litet skruvade bilder som Per-Richard Molén använde sig av, nämligen att det var gödslat, plöjt, sått och harvat och att växtligheten skulle frodas. Det är i och för sig bra om man använder naturgödsel och inte konstgödsel, vilket jag tror att moderaterna använder sig av. Det krävs litet mer än ett blommande bildspråk för att bli trovärdig när det gäller den nödvändiga kopplingen mellan miljö och naturhänsyn och näringspolitik, utveckling och produktion.
Herr talman! Jag förstår att Rolf L. Nilson känner ett visst motstånd mot en beskrivning av historien. Det är ju inte särskilt trevligt att som f.d. kommunist gå tillbaka till sin egen korta historia från 1917 och se vilka resultat den näringspolitik har lett till som baserats på de idéerna. Rolf L. Nilson ser ingenting i den borgerliga politiken som är bra. Man får en känsla av att han inte ser och inte hör, men trots att han varken ser eller hör eller noterar någonting så avfärdar han -- förmodligen med bara ryggmärgen -- alla de förslag som borgerligheten för fram. I övrigt noterar jag att Rolf L. Nilson anser att skattepolitiken är bra från generell utgångspunkt. Men då måste man föra en skattepolitik som gynnar företagsamheten och de små företagen, inte den skattepolitik som Rolf L. Nilsons parti ställt upp på under 70 och 80-talen och som har lett till den arbetslöshet och det elände som vi upplever i dag. Hur fagert tal Rolf L. Nilson än ägnar sig åt tror jag ändå inte att de företagare och entreprenörer som lyssnar till locktonerna faller för frestelsen att på något sätt backa upp och stödja den grundideologi utifrån vilken Rolf L. Nilson för debatten.

Herr talman! Jag har noterat det omtänkande som vänsterpartiet har gjort när det gäller beskattningen av arbetande kapital. Låt oss då betrakta det som det första lilla steget mot en mera näringsvänlig näringspolitik, för det räcker inte med det här. Det skulle vara rätt intressant att höra Rolf L. Nilsons inställning till att öppna den offentliga sektorn för privata inslag, för entreprenörer att på något sätt erbjuda alternativ, att föra in konkurrensen på ett mera påtagligt sätt inte bara i den privata utan även i den offentliga verksamheten. Vilken inställning har Rolf L. Nilson till avregleringar? Vi är i dag tyngda av mängder av regleringar på en lång rad områden. Jag tror också att det vore värdefullt om Rolf L. Nilson kunde ställa sig positiv -- och inte bara han utan även hans parti -- till en anslutning till EG. Det är en av förutsättningarna för att vi skall få den internationalisering av vårt näringsliv som Anita Gradin har arbetat för och som är en del av någonting viktigt för en framtid i Sverige som entreprenör och som vanlig medborgare och anställd.

Herr talman! Låt mig inledningsvis få instämma i och understryka det som Anita Gradin tidigare framförde i sitt anförande. Det sker nu oerhört snabba förändringar i vår omvärld, och det kommer att ställa krav på en mycket aktiv och framåtsyftande handels och näringspolitik. Näringspolitiken skall klara marknadens, konsumenternas, behov och samtidigt vara tekniskt kompetent och utvecklande. Den skall också skapa nya jobb. I vår omvärld och då framför allt i länder som befinner sig på samma industriella nivå som Sverige förs bland industriledare och politiker en diskussion om vilka krafter som påverkar utvecklingen och vilka styrmedel som man behöver använda sig av. Jag gjorde 1989 samma erfarenhet som Anita Gradin nyss redovisade, då jag hade förmånen att få vara med på en konferens i Bryssel, där man diskuterade den ekonomiska utvecklingen i Europa. Det kom fram på den konferensen att man fann det svenska skattesystemet spännande och var intresserad av vilka möjligheter det skulle ge för konsumenter i Sverige och för företagare i Sverige. Det är glädjande att notera att det nu, när Anita Gradin rapporterar från den konferens som hon har deltagit i, visar sig att positionerna har flyttats fram ytterligare. Vi kan, Per-Richard Molén, med stolthet säga att Sverige återigen har visat vägen för Herr talman! Jag har tidigare i denna kammare sagt att det är en myt att tro att en marknad fungerar helt fritt, utan några styrningar och någon form av inblandning. Frågan är bara vilken typ av styrning och stimulans som skall användas. Jag tillhör dem som menar att blandekonomin, där ett visst mått av samhällsinsatser har stor betydelse, blir nödvändig för att man skall kunna klara de problem som vi står inför. Det gäller teknisk forskning, utbildning, nyföretagande, miljö, kommunikationer och mycket annat. I stort sett handlar alla de centrala frågorna om hur vi på bästa möjliga sätt skall använda våra gemensamma resurser och samtidigt ge människor möjlighet att leva ett gott liv. Herr talman! Senare kommer Mats Lindberg att i sitt anförande belysa några områden där vi socialdemokrater menar att den politik som regeringen nu är i färd med att genomföra inte förbättrar situationen utan tvärtom faktiskt försämrar och försvårar. Det gäller då främst riskkapitalförsörjning, forskning och utveckling. I det här betänkandet finns det, herr talman, några motioner och en reservation som behandlar kooperativt nyföretagande. Jag vill något kommentera detta. Nyföretagandet i kooperativ form har fått en ökad betydelse de senaste åren. Nykooperativ har vuxit fram inom områden som traditionellt småföretagande och i de nya informations och tjänstesektorerna. Framför allt har de väckt uppmärksamhet som alternativ till den offentligt producerade vården och omsorgen. Man räknar med att nykooperativ verksamhet för närvarande omsätter en dryg miljard kronor. Det är naturligtvis angeläget att samhällets insatser för stöd och stimulans till nyföretagande också kommer kooperativa företagsformer till del, på samma villkor som för övrigt företagande. Inom regionalpolitiken nämner regeringen själv att vissa medel då det gäller anslaget till regionalpolitik skall få användas till stöd för kooperativ utveckling. Herr talman! De olika former av kooperativt nyföretagande som nu utvecklas ställer ju också krav på samhällets insatser. Det gäller i första hand att anpassa såväl lagstiftning som stödåtgärder för småföretagande och nyföretagande. Utgångspunkten måste vara att den kooperativa företagsformen ges samma förutsättningar att verka och utvecklas som andra företagsformer. Men om den kooperativa företagsformen skall få möjlighet att utvecklas, behövs också ökade insatser för såväl utbildning och information som rådgivning när det gäller de människor som skall verka på det här området. Vi har i den socialdemokratiska reservationen påpekat att stödet till kooperativ utveckling bör utgå med ett högre belopp än vad regeringen har föreslagit. Detta kan klaras genom omfördelning av anslag, främst via regionalpolitiska medel och anslaget till småföretagsutveckling. Herr talman! Många påstår att näringspolitiken blir 90-talets huvudfråga. Ur det perspektivet är det både anmärkningsvärt och förvånande att den nuvarande regeringen inte aktivt tar tag i näringspolitiken. I stället bedrivs det en låt-gåpolitik med utförsäljning av statliga företag. Jag erinrar mig en debatt i kammaren för ett antal år sedan. En riksdagsledamot inom Centern, Ivar Franzén, anklagade oss socialdemokrater för att föra icke-politik. 20 gånger under sitt anförande upprepade han ordet icke-politik. När Per-Richard Molén var i talarstolen upplevde jag på nytt ickepolitiken. Hela tiden angreps vi socialdemokrater, men det var icke-politik. Det var mycket litet tal om vad den borgerliga regeringen vill åstadkomma för att göra situationen så avsevärt mycket bättre. Det hjälper inte med enbart skattesänkningar och skatteomläggningar. Det måste föras en aktiv näringspolitik. Sverige. Efter ett tag blev det Rivstart för Sverige, och när nu rivstarten för Sverige misslyckades blev det Omstart för Sverige. Vi som har idrottat vet att man efter två omstarter inte får vara med längre. Herr talman! Jag tycker att detsamma borde gälla inom politiken. Jag ber att i likhet med Anita Gradin få yrka bifall till reservationerna 1, 7, 11, 17 och 19.

Herr talman! Jag vill instämma i gratulationen till Jag tänkte inleda med att göra något ovanligt, nämligen läsa några meningar ur socialdemokraternas reservation om näringspolitikens inriktning. Det står så här: ''I det läge som för närvarande råder med negativ ekonomisk utveckling och en internationell lågkonjunktur bör all handlingskraft inriktas på att skapa förutsättningar för att ekonomin åter skall kunna växa.'' Nästa stycke börjar så här: ''Ett huvudinslag i denna politik är att det åstadkoms en sådan utveckling av näringslivet att det kan ge full sysselsättning och en ekonomisk tillväxt som kan ligga till grund för den sociala välfärdspolitiken.'' Det tredje stycket börjar på följande sätt: ''Den nödvändiga utvecklingen av näringslivet stimuleras främst genom allmänt verkande åtgärder inom den ekonomiska politikens och näringspolitikens ramar.'' När man läser detta frågar man sig varför ni i all världen skrev den där reservationen. Det här är ju exakt vad regeringen säger. Efter att ha läst detta är det svårt att förstå varför socialdemokraterna reser land och rike runt och påstår att regeringen genom att sänka skatterna och underlätta för företagen på ett otillständigt sätt gynnar näringslivet och arbetsgivarna -- om ni verkligen har samma inställning som vi, att ''allmänt verkande åtgärder ger den nödvändiga stimulansen för näringslivet''. Nej, trots formuleringarna i reservationen framgår det nog ganska tydligt att det finns en klar rågång mellan den förra regeringens och den nuvarande regeringens grundinställning i dessa frågor. Annars inställer sig genast frågan varför inte den socialdemokratiska regeringen under sin tid före valet vidtog de åtgärder som behövdes. Varför såg den socialdemokratiska regeringen arbetslösheten öka så kraftigt under våren, sommaren och hösten fram till valet utan att stimulera näringslivet och försöka åstadkomma ekonomisk tillväxt för att trygga jobben? Förklaringen till våra stora problem nu är att den tidigare regeringen misslyckades med stabiliseringspolitiken, vars syfte är att utjämna konjunktursvängningarna. Socialdemokraterna kunde inte förhindra överhettning under en god konjunktur som den i slutet av 80-talet. Då var det brist på arbetskraft. Kostnader och priser drevs upp och försvagade Sveriges konkurrenskraft. Vi tappade marknader, och när lågkonjunkturen kom var svensk ekonomi mer sårbar än de flesta länders ekonomi. Därför, herr talman, är det inget tvivel om att Sverige sedan oktober månad 1991 gått in i en helt ny epok. Den nya regeringens rivstart under hösten drog upp riktlinjerna för en ny ekonomisk politik och en ny näringspolitik. Denna nya politik fullföljs nu bit för bit. Herr talman! Näringslivet är den bärande sektorn i svensk ekonomi. Den rådande lågkonjunkturen med stagnation och utslagning av många företag visar med all tydlighet att ett livskraftigt näringsliv är en förutsättning för välfärden. Det är lönsamma företag som ger säkra jobb. Det är expansion i näringslivet som skapar ekonomisk tillväxt och dynamisk utveckling. Näringspolitiken skall syfta till att ge näringslivet tydliga ramar. Den skall bygga på marknadsekonomins principer med fri företagsamhet, sund konkurrens och enskilt ägande. De politiska ramarna skall utgöra en garanti för att näringslivet skall präglas av socialt ansvar, god miljö och god resurshushållning. Men den ekonomiska tillväxten infinner sig inte omgående. Det är därför regeringens bestämda målsättning, vilket också är mycket tydligt uttryckt i regeringsförklaringen, att skapa goda allmänna betingelser för långsiktig ekonomisk tillväxt. Näringspolitikens viktigaste uppgift är därför att skapa ett gott klimat för företagsamheten i Sverige, så att utvecklings och tillväxtkraften i svensk ekonomi kan återvinnas. Synen på näringspolitiken präglas av den här regeringens starka tro på enskilda individers och företags kreativa förmåga. Herr talman! Svenskt näringsliv är egentligen småföretagsamhet. Jämfört med det fåtal storföretag som finns i vårt land, lever småföretagen sitt liv i det tysta. Men det förtjänar att påpekas att de många småföretagen genom kreativitet och dynamiskt tänkande starkt har bidragit till Sveriges ekonomiska välstånd. Det finns alltså alla skäl att föra en näringspolitik som i hög grad är anpassad för små och medelstora företag. Men den politiken skall inte bygga på selektiva insatser, där vissa företag och branscher gynnas av staten som ''stödgumma'' medan andra missgynnas. Vi skall undvika en politik som uppmuntrar till rop på hjälp från staten. Företagen mår i längden bättre av att stå på egna ben och av vetskapen om att det är dessa regler som gäller. Det blir de starka företagen som överlever, och det är de som har de bästa utvecklingsmöjligheterna. I stället skall företagen ges tillfredsställande politiska villkor, så att Sverige blir ett bra och attraktivt land att driva företag i. Denna omläggning, bort från den socialdemokratiska bidragspolitiken, föranleder ett antal reservationer. Jag tänkte mycket kortfattat beröra några av dem. Avsiktligt utelämnar jag den viktiga frågan om riskkapital, eftersom Kjell Ericsson bl.a. kommer att uppehålla sig vid den. Socialdemokraterna kritiserar regeringen, i reservation nr 3, för besparingar som berör uppfinnare och innovatörer. Här gäller i hög grad den tes som beskrivits nyss, nämligen att allmänna åtgärder skall stimulera näringslivet. Detta gäller även uppfinnare. Skattelättnader för småföretag har redan införts, och nu bereds inom finansdepartementet frågor om annan företagsbeskattning. Där kan frågan om skattestimulanser för teknik och innovationsföretag komma att övervägas. Det finns nog anledning att ha förväntningar på den forskningsproposition som kommer om något år, eftersom forskning är av stor betydelse för uppfinnare. Samma kommentarer kan faktiskt ges beträffande många av reservationerna från Socialdemokraterna. Här och där pytsar man ut några miljoner till särskilda områden eller projekt. Det är dock inte åtgärder som, enligt vår mening, ger några några betydande förbättringar för småföretagsamheten i sin helhet. Detta gäller reservationerna nr 7, 13, 17, 18 och 19. När det gäller Ny demokratis reservationer så finner jag inte heller där några förslag som skulle få någon praktisk betydelse för företagen. Att bygga ett s.k. Japanhus i Sverige för att försöka locka hit flera japanska företag tror jag inte är särskilt genomtänkt. Det är inte heller förslagen för att främja uppfinnare och innovatörer. Jag måste säga att om införande av produktjury och innovationstimme i TV är Nydemokraternas bevis på det s.k. sunda förnuftet -- som de gärna vill åberopa -- var det verkligen inte mycket att komma med. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Gudrun Norberg frågar varför vi inte vidtog några åtgärder. Problemet med minoritetsregeringar -- det vet väl Gudrun Norberg eftersom hennes parti ingår i en sådan regering -- är att vinna stöd för den politik man vill genomdriva. Precis som Anita Gradin sade när vi tog över efter sex års borgerligt regerande, var det viktigaste att sanera ekonomin i landet och att rätta till det som har gjorts fel under ett antal år. Det gäller det som var fel utifrån vårt politiska synsätt. Gudrun Norberg måste respektera att vi har det synsättet. När vi hade rustat upp ordentligt började vi ta tag i det som var nödvändigt, nämligen att få fart på och stimulera industrin. Vi upplevde, samtidigt som den internationella högkonjunkturen, ett schvung i industrin, vars like inte har funnits tidigare. När överhettningen blev oerhört stark, Gudrun Norberg, ville vi sätta in åtgärder. Var fanns Gudrun Norbergs parti då? Det gick så långt att regeringen Carlsson tvingades avgå, eftersom ni konsekvent motsatte er att gå med på de förslag som vi lade fram i den här kammaren och i utskotten för att försöka dämpa överhettningen. Jag glömmer aldrig debatten om bostadsbyggandet. När vi lade fram förslag om en spärregel för bostadsbyggandet i Stockholm påstod den nuvarande skatteministern Bo Lundgren att detta var ett fruktansvärt ingrepp på marknaden. Så skulle det inte gå till. Efteråt har han nästan anklagat oss för att vi inte tog i mera när marknaden var så överhettad. Man måste bestämma sig, Gudrun Norberg, för vilket ben man skall stå på. Vi tar ansvar för den politik som vi har lagt fram i våra reservationer. Vi vet att den politiken bl.a. leder till att småföretag skulle få möjlighet till riskkapital, vilket är nödvändigt innan man kommer i gång och skall betala sin skatt. Ni säger att man skall sänka skatten. För många av dessa företag är skatten inte intressant förrän kanske efter fyra fem år när de har kommit på fötter.

Herr talman! Jag sade faktiskt i mitt anförande -- jag var mycket noga med det -- att näringspolitiken skulle syfta till att dra upp ramarna för näringslivet. Jag vill alltså hävda att jag aldrig har talat om att låta marknaden löpa fritt, som Reynoldh Furustrand nu påstår. Genom politiken skall vi ange ramarna och dra upp riktlinjerna, och inom dessa ramar skall marknadskrafterna råda. Där skall det naturligtvis vara lönsamt att driva företag. Det har funnits en attityd från socialdemokratisk sida -- den finns väl kanske fortfarande, men den har varit tydligare tidigare -- att se lönsamhet i företag som någonting fult. Man skulle inte få tjäna pengar, det skulle inte få finnas profitintressen, osv. Man har låtit kostnaderna för företagen skjuta i höjden därför att man inte velat att företag skulle vara lönsamma. Detta är naturligtvis alldels fel politik, och det är bakgrunden till osäkerhet på arbetsplatsen. Företag som inte går med vinst kan inte expandera, kan inte anställa fler människor och kan inte ens behålla den personal de har. Därför är det viktigt att vi har en skattepolitik och en näringspolitik som ger företagen möjligheter och vinstmöjligheter. Det är där vi får de säkra jobben, och det är där vi kan skapa fler jobb. Därför är småföretagen mycket viktiga -- det är i småföretagen som de nya jobben kommer att finnas.

Herr talman! Rolf L. Nilson frågade: Var finns de anställda i en borgerlig näringspolitik? Jo, de finns i fasta jobb i företagen. Och det är där de skall finnas. Som jag alldeles nyss sade är det de lönsamma företagen som ger de säkra jobben. Vi utnyttjar inte de anställda som resurser, som den tillgång de är, påstod Rolf L. Nilson också. Jag hävdar bestämt att det är fel. Vi har från Folkpartiets sida otaliga gånger uttalat att de anställda, t.ex. inom den offentliga sektorn, är den största och bästa resursen. Vi har talat om den inre revolutionen inom den offentliga sektorn och gått i bräschen för den, nämligen att ge de anställda större ansvar för verksamheten -- det är de som kan verksamheten bäst -- och större ekonomiskt ansvar. Vi har talat om att öppna den offentliga sektorn också för privat verksamhet för att få till stånd konkurrens, för att stimulera till idéer och stimulera de anställda på båda områdena, både de privatanställda och de offentliganställda. Men vi har också talat om att stimulera de anställda inom den offentliga sektorn genom att ge dem mera ansvar, genom att dela upp verksamheten i mindre enheter och genom att ge dem ekonomiskt ansvar. Jag tycker därför att det är ett mycket oförtjänt påhopp att säga att vi inte skulle ta tillvara de anställda som resurser. Vi har åtskilliga gånger hävdat att de är stora resurser och sagt att vi vill utnyttja dem på ett bättre sätt.

Herr talman! Det är naturligtvis, som Rolf L. Nilson säger, viktigt att knyta kontakter och att kunna bygga upp ett nätverk. Det tror jag inte att vi på något sätt har tagit bort förutsättningarna för. En mindre nedskärning på NUTEK kan inte betyda att man skulle eliminera möjligheterna att skapa kontakter, utbildning, osv. NUTEK finns naturligtvis kvar och har en hel del av sin verksamhet kvar. Det är också i stor utsträckning organisationernas -- jag tänker då både på de fackliga organisationerna och på arbetsgivarorganisationerna -- uppgift att på olika sätt skapa sådana kontakter. Rolf L. Nilson var inne på Europeiska gemenskapen. Rolf L. Nilson var tidigare ärlig nog att säga att han hade tänkt om när det gällde borttagandet av förmögenhetsskatten på arbetande kapital. Det hade varit bra om han hade gjort det tidigare; då hade vi kunnat avskaffa den tidigare. Men jag hoppas att han en dag ställer sig här och säger att han har tänkt om även när det gäller EG och de kontakter det betyder för svenskt näringsliv.

Herr talman! Kjell Ericsson säger att ekonomi och ekologi inte hör ihop. Jag skulle ha köpt en sådan plattityd från en moderat talare, men det gör mig besviken att få höra en sådan från en centerpartist. Jag hoppas att Kjell Ericsson är medveten om att det här är betydligt mer komplicerat än så. Det är inte så att ökad tillväxt och ''god ekonomi'' självklart leder till att man tar miljöhänsyn. Det kan lika väl leda till rovdrift på miljön, till överutnyttjande av råvaror och energi. Om den industriella världen över huvud taget har utrymme för någon tillväxt, måste den tillväxten hanteras väldigt varsamt. Man kan säga att vi befinner oss i ett sådant läge miljömässigt i världen att det är fråga om balansgång på slak lina. Det betyder att målmedvetna satsningar måste göras på att ställa om produktion till cirkulära processer, till resurssnål och energisnål verksamhet, öka återvinningsgraden osv. Det är därför som vi har begärt extra medel för satsning på miljöteknik i vår partimotion. Beträffande det förslag till energibeskattning som nu ligger -- det vill jag upprepa -- var det samlade omdömet från ansvarskännande miljömänniskor att det leder till ökade utsläpp av giftiga ämnen. Det är ett ur miljösynpunkt dåligt förslag. Om EKH-lånen, som ju blivit regeringens flaggskepp när det gäller finansieringen för småföretagen, finns ett omdöme att de egentligen inte leder till några nya pengar, snarare till ökad byråkrati. Min uppfattning är att det måste finnas en uppsjö av olika finansieringsmöjligheter. Samhället måste ta sitt ansvar. Jag kan hålla med Kjell Ericsson och regeringen om att de vanliga kreditinstituten, bankerna och finansbolagen, måste ta ett mycket större ansvar än vad de tar i dag. Slutligen: Kan Kjell Ericsson se några påtagliga effekter när det gäller tillgängligheten på riskvilligt kapital av de åtgärder som regeringen hittills har vidtagit?
Herr talman! Rolf L. Nilson säger att ekonomi och ekologi inte går ihop. Jag förstår inte riktigt vad han menar. Är det någonting som är viktigt är det faktiskt att se till att dessa hör ihop. Det verkar som att Rolf L. Nilson menar att ekonomisk tillväxt är detsamma som rovdrift. Det måste vara ett helt felaktigt synsätt, för så är det ju inte. Bara det att man ökar användningen av förnybara bränslen innebär en tillväxt, likaså att man går över till vindkraft, brukar solenergi och biobränslen, går från fossila bränslen till förnybara bränslen. Det finns alltså många åtgärder som innebär ekonomisk tillväxt utan att det för den skull är fråga om rovdrift. Vi har ju sett många exempel på, att om man sköter ekonomin och har en bra ekonomisk tillväxt och samtidigt tar miljöhänsyn, får vi också en god miljö. Det är vad den här regeringen strävar efter och har en helhetssyn att man skall göra detta. När det gäller riskkapital finns nu ett förslag som har remissbehandlats. Det är inte till alla delar bra -- det tycker inte jag heller. Men uppläggningen av det med räntesubvention och en lång amorteringstid är bra. Småföretagen får en mjuk igångssättnings och inkörningsperiod. När det gäller finansieringen återkommer vi till hösten. Som sagt: de olika batterier av åtgärder som har föreslagits kommer att innebära en stor tillgång. För övrigt kan jag säga att man redan kan se tecken på att de skulle ha gett effekt. Jag har haft kontakt med många banker under de senaste veckorna. De säger samfällt att de nu lånar ut mer pengar till småföretagen än vad de gjorde i fjol. Jag har varit i kontakt med Västra Värmlands sparbank, Handelsbanken. Alla säger att de nu lånar ut mer pengar. Även om det är kärvt, finns nu en klar ljusning, en klar förbättring. Det tyder på att man tror att det som nu görs kommer att ge resultat.

Herr talman! Karin Starrin talade om lin och linodling. Jag kan instämma i mycket av det som hon sade. Det är viktigt för Sverige att utveckla denna näring. Det är något som vi i Sverige kan ganska mycket om och borde kunna få ut en hel del av. Jag har begärt ordet för att tala om något som är nära besläktat med linet, nämligen svensk tekoindustri. I betänkandet behandlas en motion som ledamöter från Sjuhäradsbygden och Södra Älvsborg har väckt. I motionen sägs att svensk tekoindustri borde ha samma regler som finns ute i Europa och som EG har på detta område. Det har inte fått några större återverkningar i de förslag i betänkandet som riksdagen skall ta ställning till i dag. Däremot har Kjell Ericsson fogat ett särskilt yttrande till betänkandet där han talar om Centerns syn på detta och hur vi i Centern vill ha det. Svensk tekoindustri håller på att förblöda. Människor varslas om uppsägning, företag går i konkurs, och sysselsättningen inom tekoindustrin minskar undan för undan. Det är klart att detta inte kan fortsätta hur länge som helst. Förr eller senare försvinner basen för svensk tekoindustri. Då tror jag att vi går miste om något som vi verkligen vill ha och behöver ha kvar inom landet. När den socialdemokratiska regeringen hade makten lade man fram ett förslag om att reglerna för importen av tekoprodukter skulle förändras. Vi hade begränsningar av lågprisimporten, och dem tog man bort. Det gjorde man trots att förhandlingar om detta pågick i GATT. GATT-förhandlingarna har på det området gått ganska bra. Man är överens om hur man skulle kunna lösa problemet. Det innebär att multifiberavtalet, som reglerade lågprisimporten, skulle försvinna vid sekelskiftet eller strax därefter. Men Sverige går i förväg och ger svensk tekoindustri en nackdel som den naturligtvis har svårt att klara av. Svensk industri har över huvud taget under slutet av 80-talet fått en försämrad konkurrenskraft av en förfärlig mängd olika skäl. Till detta kommer den här försämringen. Ett av motiven när det här förslaget lades fram var att vi skulle få billigare kläder i Sverige. Det fanns potentater som beskrev hur många miljarder svenska konsumenter skulle tjäna på att dessa regler förändrades. Vi i Centerpartiet gick emot detta. Vi ansåg att det var fel att ge tekoindustrin regler som försämrade konkurrenskraften och möjligheten att konkurrera med andra föreag ute i Europa. Vi trodde inte heller på resonemanget att om vi bara ändrade dessa regler skulle vi få billigare kläder. Tyvärr har vi fått rätt, både när det gäller tekoindustrins bekymmer och konsumenternas möjligheter att få billigare kläder. I februari-mars i år ökade priserna på kläder med 4,7 %, medan konsumentprisindex i övrigt steg med 0,5 %. Vi fick alltså en helt motsatt effekt. Nu har vi dessutom sökt medlemskap i EG. Ett medlemskap i EG innebär att svensk industri bör ha ungefär samma förutsättningar som företag i EG. Utrikeshandelsministern har skrivit under ett avtal om EES, som också skall spela denna roll. Jag tycker att det finns alla skäl i världen att ge svenska tekoföretag den chans som de förtjänar och att ge svenska tekoarbetare en möjlighet att konkurrera med sina bröder och systrar i Europa på lika villkor. Därför tycker jag, precis som vi skriver i den här motionen, att det måste vara rimligt att ändra tilbaka beslutet om att säga upp multifiberavtalet och att få tillbaka de regler som man fortfarande har inom EG, med begränsningar av lågprisimporten. Det behöver också göras en hel del andra förändringar i detta umgänge. Det gäller regler mot dumpning, uppträdande i GATT-förhandlingar och annat. Jag utgår ifrån att vår utrikeshandelsminister kommer att jobba utifrån dessa förutsättningar. Det har från tekoindustrin till utrikesdepartementet skickats skrivelser och begäran om sådana här förändringar. Jag tycker att det är fullständigt rimligt att de sker. Jag förväntar mig faktiskt att vi får sådana förslag från vår utrikeshandelsminister så snart som möjligt. Dessa förändringar är oerhört viktiga för Sjuhäradsbygden, som fortfarande har många sysselsatta inom teko. Det är fortfarande den viktigaste industrigrenen i flera av våra kommuner. Förändringarna är också oerhört viktiga för dem som är tekoföretagare, för alla som jobbar inom tekoföretagen eller som jobbar i den servicenäring som finns i anslutning till tekoindustrin. Men de är också viktiga för Sverige, tycker jag. Det skulle vara mycket fattigt om vi inte hade en svensk tekoindustri kvar eller en kunskap på det här området. Det vore synd om den kunskapen skulle försvinna. Men det är också fråga om ett kulturmönster och en kulturskatt som vi skall vara rädda om. Jag ser inte att det finns några större möjligheter att med det här betänkandet som bakgrund få något annat beslut än det som föreslås i hemställan. Men jag hoppas att regeringen lägger fram de förslag som kan förändra situationen så att teko får en chans. Det är nödvändigt för svensk industri och för svenska tekoföretag.

Herr talman! Genom olyckliga omständigheter var jag inte närvarande när det var min tur att hålla mitt inledande anförande. Jag har nu suttit här i några timmar och lyssnat på visdom om näringspolitik och har också haft tillfälle att summera ett och annat. Vid det här laget är det uppenbart för det svenska folket att industrin och näringslivet -- speciellt småföretagens verksamhet -- är grunden till välfärden. Det har vi hört flera talare bekräfta. Vi i Ny demokrati har tidigare deklarerat och även ställt upp på regeringens förslag med inriktning på att öka industrins konkurrenskraft genom sänkta kapital-, förmögenhets-, arvs och gåvoskatter, och nu kommer förhoppningsvis en sänkt energiskatt för den elintensiva industrin. Däremot saknar vi åtgärder som skulle lätta trycket på småföretagens behov av exempelvis riskvilligt kapital på kort sikt och för de verkligt små företagen. Till detta och andra marknadsstimulerande åtgärder vill jag gärna återkomma. Jag tänkte först ta upp några allmänna synpunkter på näringspolitiken och sedan något kommentera våra motioner. Jag börjar med arbetsmarknaden. Vi har över 400 000 småföretagare. Det är den viktigaste företagsamheten, inom vilken vi kan skapa nya jobb relativt snabbt. Om en person mer var anställd per företag hade vi ingen arbetslöshet. Det är en reflexion. Därför måste alla tänkbara möjligheter utnyttjas för att stimulera småföretagen. Den stora ungdomsarbetslösheten är en annan viktig bit. Den kommer vi genom ett beslut i riksdagen att motverka genom den nya lösningen med ungdomsplatser, som förhoppningsvis skall skapa 40 000--50 000 nya ungdomsjobb. Nu är det upp till företagen att ge ungdomarna chansen till en värdefull praktik och sysselsättning. Detta är något som etableras redan i sommar. Regeringens satsningar i övrigt, exempelvis på infrastrukturen, är självklart ett bra initiativ för nya jobb. Men hur är det med tempot för igångsättningen? Vi har inte sett mycket av lättnad när det gäller arbetslösheten, kopplad till dessa satsningar. Att vi i en annan del av arbetsmarknaden bryter upp det statliga monopolet på arbetsförmedlingen ser vi som en mycket vettig åtgärd. Några ord om konkurrenslagstiftningen. Regeringens förslag till en ny konkurrenslagstiftning anknyter väl till våra motioner i frågan, som tyvärr inte kommer att behandlas under vårriksdagen. Vi kan dock glädja oss över att vi medverkat till en skärpning av PBL lagstiftningen , som undanröjer hindren för en fri etableringsrätt inom kommunerna. Nu kan inte ICA och KF inflytandet längre hindra etableringen av exempelvis nya lågprisvaruhus. Låt oss nu också hoppas att sammanslagningen av SPK och NO till ett nytt konkurrensverk för övervakning av den EG-anpassade konkurrenslagstiftningen håller tidsplanen med en etablering under sommaren. Det ser vi som viktigt. Jag skall beträffande energibeskattningen bara konstatera att regeringen och Ny demokrati här medverkar till en viktig kostnadssänkning för den elintensiva industrin genom att ta bort energiskatten för dessa företag. Detta skall enligt sakkunniga beräkningar ses som en möjlighet att skapa över 10 000 nya jobb. Jag vill också säga något om EES-avtalet och EG. Självklart ser vi inom Ny demokrati fram mot en tillämpning av EES-avtalet och en anslutning till EG med en positiv grundsyn. Samtidigt tycker vi dock att regeringen missköter möjligheten att skapa en beredskap hos näringslivet för den konkurrenssituation som näringslivet kommer att ställas inför genom medlemskapet i EG.

Jag kan inte heller gå runt detta. Det är, som vi ser det, den viktigaste frågan i näringspolitiken, med anknytning till de små och medelstora företagen. Det är en av de viktigaste frågorna vi har att ta ställning till innan vi skiljs åt för sommaren. Ny demokrati har tidigare motionerat i denna fråga, bl.a. med förslag till en serie åtgärder: avdragsrätt i privatdeklarationen för satsning i eget företag eller i riskkapitalföretag, kvittningsrätt för näringsidkare, nyvärdesavskrivning och obeskattad avsättning av vinstmedel. Det är förändringar som snabbt skulle skapa motivation hos småföretagarna för nyinvesteringar och nyföretagande. Nu fick jag glädjande nog bekräftat av Kjell Ericsson att detta är åtgärder och tankar som regeringen arbetar med. Vi ser fram emot dessa förslag. Vi var litet tidigt ute och fick inget gehör för våra tankegångar i de här avseendena. Kanske det ställningstagandet berodde på den förväntade propositionen om nyföretagarlånet, EKH, som vi vet kommer att betyda en hel del i fråga om riskvilligt kapital, men i detta fall knutet till nyetablerade företag. Utvecklingsfonderna och riskkapitalföretagen kommer förhoppningsvis att kunna aktivera sitt lånekapital till småföretagen. Vi i Ny demokrati ser emellertid inte dessa åtgärder som tillräckliga för att motverka bankernas hårdhänta behandling av småföretagens kapitalbehov. Vi har därför föreslagit att löntagarfondernas kapitalresurser utnyttjas i form av en investerings och utvecklingsbank, med huvudsaklig uppgift att tillgodose de små och medelstora företagens behov av riskvilligt kapital. Det är ett hett förslag som är under behandling i finansutskottet, varför jag avstår från att här utveckla våra synpunkter på olika lösningar i denna fråga. Det här var några allmänna synpunkter kring näringspolitiken. Den viktigaste frågan i näringsutskottets betänkande är, som vi tidigare antydde, tillgången på riskvilligt kapital. Vi har en rad av olika institutioner som i dag skall medverka till småföretagarnas riskkapitalförsörjning, nämligen utvecklingsfonderna, riskkapitalföretagen, Företagskapital AB och Industrifonden. Men, fungerar de? Det krävs kanske en sanering och en översyn med tanke på om vi nu enligt Ny demokratis modell också inför EKH-lån och investeringsbank. Jag vill här bara beröra en av de viktigaste möjligheterna för små och medelstora företag när det gäller riskvilligt kapital, nämligen utvecklingsfonderna -- som ni vet, lokalt utplacerade över landet. För att kunna bedöma utlåningspotentialen, som redan har belysts något, hos utvecklingsfonderna lät utskottet undersöka den lånelikvida situationen. Det visade sig då att man endast i ett fåtal av utvecklingsfonderna hade utnyttjat sitt lånekapital. Andelen likvida medel skiftade mellan 5 och 85 %, vilket måste betraktas som mycket anmärkningsvärt, inte minst mot bakgrund av småföretagens uttalade behov av just riskvilligt kapital, ett slags kapital som bankerna inte är beredda att bistå med. Utskottet säger nu i sitt betänkande att regeringen noggrant bör följa utvecklingen och tillse att utvecklingsfondernas disponibla lånekapital verkligen aktiveras och att fortsatt utveckling redovisas för riksdagen, något som också vi ställer upp på. För att med hjälp av utvecklingsfonderna ytterligare tillförsäkra marknaden riskvilligt kapital -- i avvaktan på de nya EKH-lånen -- bör riksdagen anmoda regeringen att med en låg andel likvida medel ge utvecklingsfonderna anstånd med tidigare beslutade inbetalningar till staten. Ny demokratis motion i den här frågan tillgodosedd -- i alla fall till viss del. När det gäller stöd till uppfinnare och innovatörer har vi i motion N224 tagit upp en viktig fråga, inte minst för många småföretagare. Ofta skapas nya problemlösningar och genialiska uppfinningar som inte leder till patentsökningar och genomförande. Vad kan orsaken vara? Den kan vara otillräckliga kunskaper, brist på riskkapital och osäkerhet om vart man skall vända sig. NUTEK har inte lyckats tillgodose detta behov av information. Ny demokrati föreslår i sin motion en utredning som skulle undersöka möjligheterna till ett inrättande av en produktjury, gärna i NUTEK:s regi, i kombination med en innovationstimme i TV. Det är en idé som kan vara värdefull att pröva. Det är en liten del som det handlar om, men man måste se den i ett vidare sammanhang. Avslutningsvis vill jag senare, som svar till Gudrun Norberg, belysa det här litet mer. Nu över till ett mycket viktigt problem, nämligen den lavinartade ökningen av antalet konkurser. Tidigare hörde vi här i morse att det f.n. rör sig om ca 1 500 konkurser i månaden, med allt vad det innebär i form av kapitalförstöring och arbetslöshet. Den pågående insolvensutredningens arbete leder inte till några konkreta åtgärder förrän år 1993. Vi har inte råd att vänta till dess! En åtgärd bör kunna genomföras relativt omgående, nämligen en ändrad prioriteringsordning mellan olika fordringar vid konkurs. Underleverantörernas fordringar måste ges högre prioritet än statens fordringar. Det är en ändring som inte kräver någon större utredning, utan kan genomföras omgående. Riksdagen bör anmoda regeringen att snarast förelägga riksdagen ett förslag till lösning av denna fråga. Avslutningsvis vill jag än en gång uttrycka min förhoppning om att den fortsatta riskkapitalförsörjningen för små och medelstora företag får sin ''tunga'' lösning genom en samförståndsöverenskommelse kring vårt förslag om en investerings och utvecklingsbank. Herr talman! Jag står bakom alla Ny demokratis reservationer, men yrkar bifall endast till reservationerna 4, 16 och 20 i syfte att vinna tid åt kammaren. Jag har kvar att besvara en syrlig kommentar som Gudrun Norberg fällde till vår motion när det gäller produktjury, TV-timme och nya innovationer. Jag unnar gärna Gudrun Norberg det. Vi vill, med vår motion, visa toppen av det isberg av den potentiella marknad som inte fungerar i dag. Vi måste finna nya enkla former för små företag att föra fram sina idéer. Det som tas upp i vår motion pekar på en sådan möjlighet. Om man ser det i ett vidare sammanhang, Gudrun Norberg, är det nya produkter och affärsidéer som Sverige behöver. Efter kriget har egentligen endast två verkligt stora affärsidéer kommit fram, nämligen Tetrapak och IKEA. Det är därför som vi måste dels satsa på forskning och utveckling, som tanken är -- det ställer vi helt upp på --, dels vara öppna inför alla nya grepp som kan lätta upp klimatet för de uppfinnare och innovatörer som redan arbetar i småföretag. Jag vill ta upp en avslutande fråga, som ställdes tidigare till Rolf L. Nilson och som jag inte har hört något svar på. Också jag är intresserad av att få veta vilken syn Rolf L. Nilson och Vänsterpartiet har på ett öppnande av den offentliga marknaden för privat företagsamhet.

Herr talman! För sammanhangets i debatten skull vill jag tala om att jag kommer att tala om tekofrågor. Vi är några stycken som har medverkat till ett par tekomotioner. Det är dels en flerpartimotion nr När det gäller flerpartimotionen har utskottet intagit en mycket sträv och, minst sagt, avvisande attityd. Motionen handlar om importrestriktioner, u-landstullfrihet och dumpningsåtgärder. När det gäller importrestriktioner är det allmänt sett naturligtvis bra att vi har en så stor frihandel som möjligt. Det är något som jag gärna vill bekänna mig till. Det är emellertid samtidigt bra om den frihandeln skapas under socialt acceptabla former, och att den skapas på ett sätt som visar att det i praktiken är en bra väg. När det gäller de återstående importrestriktionerna för teko kan man nog diskutera vilka länder som gynnas om dessa restriktioner tas bort. Det är inte helt givet att det är de fattigaste länderna som gynnas. Det kan mycket väl kan vara så att de länder som inte har det som allra sämst gynnas. Det kan gälla vissa andra typer av lågprisländer som kan få en större försäljning genom att det inte finns importkvoter. Frågan är alltså inte så enkel som många vill göra den till. Det finns också en annan grupp som i allra högsta grad gynnas av detta, nämligen textilimportörerna. De driver därför ett mycket ambitiöst lobbyarbete på olika sätt. En undersökning som har gjorts visar att prishöjningarna inte dämpas på det sätt som man hade förutsatt, utan sker ganska snabbt. Lennart Brunander säger att han har förväntningar på regeringen. I ett frågesvar till Arne Kjörnsberg har emellertid Ulf Dinkelspiel ganska klart deklarerat att han inte har något större intresse av att medverka till att vår bygd får en säkrare sysselsättningen i det här avseendet. Att Socialdemokraterna var initiativtagare till att ta bort importrestriktionerna på det här området, Lennart Brunander, är visserligen sant. Det skedde emellertid under medverkan av alla andra partier, med undantag av Centern om jag minns rätt. Jag är därför litet förvånad över att Centern i det här ärendet faktiskt inte vågar reservera sig utan enbart har ett särskilt yttrande i vilket EG-anpassningen omtalas. Eftersom Lennart Brunander apostroferade oss vill jag markera att Centern, när det kommer till kritan, inte vågar reservera sig. I den gemensamma motionen har också frågan om u-landstullfrihet tagits upp. Den frågan har, trots allt, fått en något mer gynnsam behandling. Det talas om att vi kan förvänta oss att en anpassning till EG -- om det inom den närmaste tiden blir tal om en översyn på den punkten -- kommer att beaktas. Jag hoppas att så blir fallet, men jag vill ändå göra en markering genom att yrka bifall till yrkande 1 i motion N269. Jag går nu över till den socialdemokratiska motionen och gör först en direkt koppling till det som jag nyss nämnde, nämligen priskontrollen. Det blev inte så, precis som vi befarade, att priserna sjönk i och med att importrestriktionerna togs bort. Priserna på dessa varor har i stället stigit precis som priserna på andra varor -- delvis litet mer. Man får alltså inte uttalad effekt. Det är riktigt som det står i utskottets betänkande att man får vänta ut det hela något, eftersom det kan ta tid. Utskottets skrivning att man tänker ha fortsatt bevakning när det gäller denna fråga är bra. Det är något som jag hälsar med tillfredsställese. Vi har i den socialdemokratiska motionen också markerat ett behov av fortsatt stöd. Vi har inte, som utskottet vill göra gällande, hävdat att det skall vara ett särskilt tekostöd. Vi har faktiskt skrivit att det skall vara ett stöd till teko inom ramen för det generella näringslivsstödet och att stödet särskilt borde inriktas på utbildning, marknadsföring och utveckling. Låt mig hänvisa till det arbete som gjorts av utvecklingsfonden i Älvsborgs län som varit mycket framgångsrikt när det gäller att restaurera tekoföretag, om jag får uttrycka mig så. Det har gällt att göra en analys av situationen och hitta nischer som är utvecklingsbara för dessa företag. Det stödet har kunnat ges inom ramen för det särskilda tekostödet. Det försvinner nu, och vad jag kan förstå kommer utvecklingsfonden inte att få några nya pengar från regeringen eller för den delen riksdagen. Man kan alltså få svårigheter att fullfölja detta arbete, som har varit framgångsrikt. Med anledning av den delen av motionen vill jag yrka bifall till yrkande 1 i den socialdemokratiska motionen N226. Vi har i samma motion tagit upp Protekos situation. Proteko hjälper till att utveckla små och medelstora företag genom att höja kunskaperna och har tidigare haft ett särskilt verksamhetsbidrag på 5 milj.kr per år. Det tas nu bort. Det kan vi inte heller acceptera. Vi tycker att det är en oklok satsning. Det vore klokt att stödja det initiativ som den socialdemokratiska regeringen tog för några år sedan. Vi yrkar därför bifall till yrkande 2 i motionen. På socialdemokratiskt initiativ, för övrigt från vår egen bygd, tillsatte den socialdemokratiska regeringen en arbetsgrupp som skulle följa utvecklingen inom teko. Den arbetsgruppen har inte rapporterat sitt arbete. Jag kan notera att man i utskottets skrivning gör en markering, att regeringen inte har gjort denna redovisning och att man förväntar sig en redovisning från regeringen av utvecklingen inom tekoindustrin med anledning av de svåra problem vi har. Det är bra att utskottet har gjort denna markering även om det inte är ett tillkännagivande. Jag hoppas att det skall visa att problemen kvarstår och att regeringen måste ta dem på allvar.

Herr talman! Berndt Ekholm tyckte inte riktigt om att jag påpekade att det var Socialdemokraterna som lade fram förslaget om att förändra förutsättningarna för svensk tekoindustri och ta bort det skydd som fanns i reglerna för lågprisimport. Det var faktiskt så. Visserligen är det ett krav som har drivits av moderater och folkpartister under lång tid, men Centerpartiet och Socialdemokraterna hade under den tiden en gemensam linje när det gäller tekopolitiken, som innebar att vi stöttade tekoindustrin. Vi står nu inför ett medlemskap i EG, som vi har ansökt om. Vi står inför ett EES-avtal, som innebär att vi industrimässigt är med i den europeiska marknadens industrisamarbete. Då väljer man att lägga fram ett förslag som gör att svensk tekoindustri ställs offside, så att säga. Svensk tekoindustri missgynnas, och också de som jobbar inom den. Jag tycker att det är konstigt, och det är allvarligt. Jag tror ändå att det skall gå att prata med den svenska regeringen och försöka hitta en lösning på detta. Det är alldeles nödvändigt. Situationen är helt enkelt felaktig. Den är horribel. På samma sätt är det när det gäller de pengar Berndt Ekholm nu talade om. Han sade att de kanske inte räcker, att de tar slut. Det är faktiskt så. Men också det var ett förslag från den socialdemokratiska regeringen, att man skulle trappa ner stödet och pengarna till det särskilda stödet till teko skulle tas bort. Jag beklagar det också. Vi ville från Centerpartiet ha ett nytt program. Men det fick vi ingen majoritet för. Det socialdemokratiska förslaget gick igenom även den gången. Socialdemokraterna har ett ansvar i detta sammanhang, och det är ganska stort.
Herr talman! Självfallet har vi ett ansvar, och det tar vi också. Vi har många gånger från Sjuhäradsbygden sagt att vi inte har varit till fullo nöjda med regeringens insatser på detta område. Men vi har fått mycket eld från Centerpartiet i de debatterna, kan man säga. Jag kan bara notera att vi har bytt regering nu, och Centerpartiet har alla möjligheter att driva dessa frågor inom ramen för den borgerliga regeringen. Därför är jag litet förvånad över att man inte står på sig med en reservation. Vi skall väl kämpa tillsammans för att vi skall få en god sysselsättning i vår bygd. Jag hoppas att Lennart Brunander, som säkert har en bättre ingång i denna regering än vad jag skulle ha, kan tala med handelsminister Ulf Dinkelspiel och se till att vi får en bra lösning på våra tekofrågor.